Fru talman! Mats Pertoft har frågat mig på vilket sätt jag tänker agera för att skapa fler studentbostäder. Låt mig inleda med att konstatera att jag i likhet med Mats Pertoft är angelägen om att landets studenter ska finna en bostad på den ort där de har valt att studera. Vi vet att bostadssituationen på studieorterna alltid är som mest problematisk i samband med höstterminens start. Inför årets terminsstart är det dock en ljusare studentbostadsmarknad som möter studenterna jämfört med tidigare år. Svenska Studentbostadsföreningen har genomfört en enkät med medlemsföretagen och konstaterar att "sett över hela landet kan man inte längre säga att det råder en generell brist på studentbostäder, i stället är det ett fåtal orter som har kö. Som värst har köerna varit på de stora studieorterna, men även där kan man nu se att situationen ljusnar." Höstterminen 2008 har antalet sökande till landets universitet och högskolor återigen ökat, efter att ha minskat under de tre senaste åren. Fler studenter innebär en större efterfrågan på bostäder. Andelen utländska studenter har ökat, och ett stort antal utländska studenter söker sig till svenska lärosäten utanför Erasmus och andra utbytesprogram. Dessa studenter har ofta svårare än andra att finna en bostad då de inte känner till hur den svenska bostadsmarknaden fungerar. Mats Pertoft lyfter fram en annan viktig fråga - att vi inte ska se de studerande som en homogen grupp. De har olika livssituation och olika önskemål när det gäller boende. Vissa vill helst bo i en studentbostad medan andra föredrar att bo i en bostad i det ordinarie beståndet. Vi kan även konstatera att det stora flertalet studerande bor i det ordinarie bostadsbeståndet. Bostadsmarknadens funktionssätt är därför helt avgörande för studenternas möjlighet att finna en bostad. Målsättningen för regeringens bostadspolitik är att bostadsmarknadens funktionssätt ska förbättras med långsiktigt stabila villkor för ägande och byggande av bostäder som ger goda förutsättningar för ett ökat byggande. Regeringen har som bekant inte för avsikt att försöka styra bostadsproduktionen genom riktade bidrag. Det måste vara hushållens efterfrågan som styr hur bostadsbeståndet utvecklas. Fler bostäder för studenter skapas genom gynnsamma villkor för att bygga, äga och förvalta hyresbostäder och studentbostäder. Avslutningsvis vill jag betona att studenternas situation är en angelägen fråga för regeringen. Regeringen beslutade därför den 22 november 2007 att tillsätta en studiesocial utredning med uppgift att bland annat se över de studerandes ekonomiska och sociala situation. Kommittén kommer att redovisa sitt slutbetänkande senast den 31 mars 2009.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret som inleder debatten. Det stämmer att Studentbostadsföreningen säger att situationen är ljusare än på länge. Och det är rätt att det har blivit bättre, men det är fel att säga att situationen är ljus på det sättet. Studentkårerna själva bedömer att situationen ser mörkare ut än på många år. Ett bra exempel är att kötiderna för ett studentrum i Stockholm har tredubblats. Man ska här också påpeka att det i enkäten från Studentbostadsföreningen som citeras påpekas att de nyligen tillkomna studentbostäderna som har gjort situationen ljusare faktiskt beror på en aktiv politik som fördes under den förra mandatperioden av Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet. Då satsade man på byggande av studentbostäder. Det påpekas också i samma uttalande att denna ljusa trend har den nuvarande alliansregeringen absolut satt stopp för. Det pågår inget byggande alls. Man spår en katastrof för framtiden. Statsrådet hänvisar också till den studiesociala utredningen. Men den studiesociala utredningen har inte något uppdrag att se över studenternas bostadssituation. Den enda bostadsfråga som utredningen ska hantera är bostadsbidraget, som enbart omfattar en mindre grupp studenter. Det är alltså inget svar att hänvisa till den studiesociala utredningen. För studentbostadsbolagen har regeringens politik inte underlättat vare sig byggandet, ägandet eller förvaltandet av studentbostäder. Situationen är allvarlig. Vi har studenter som står utan bostad, och det under en regering som påstår sig vilja skapa en kunskapsnation. Vad tänker Mats Odell göra för att studenternas bostadssituation ska bli bättre?
Fru talman! Mats Pertoft tar mycket riktigt upp att kösituationen i Stockholm är katastrofal. Efter tolv år av socialdemokratiskt regeringsinnehav, där också Mats Pertofts parti under senare år hade ett betydande inflytande, fanns det 200 000 människor i bostadskö i Stockholm när vi fick överta regeringsmakten. Antalet människor har fortsatt att öka och är nu uppe i ungefär 230 000. Det gäller också studenter. Det framgår av mitt svar - jag kan ge den konkreta siffran - att det finns ungefär 350 000 studerande i Sverige vid universitet och högskolor. Studentbostadsbeståndet uppgår till 70 000 bostäder. Av detta kan vi dra slutsatsen att det bara är var femte student som över huvud taget bor i en särskild studentbostad. De övriga bor i det ordinarie beståndet. Därmed kommer jag också in på det som Mats Pertoft tar upp, nämligen att han inte förstår vad den studiesociala utredningen har med studenternas bostadssituation att göra. Sanningen är att studenternas ekonomi under samma tolv socialdemokratiska regeringsår har urholkats dramatiskt. Jag kan ta en siffra. Om man tittar på hur det såg ut 1994-2006 ser man att det totala studiemedlet, det vill säga bidrag plus lån, höjdes från maximalt 31 326 kronor år 1994 till 34 840 kronor år 2006. Det är alltså en ökning med 11,3 procent på tolv år - mindre än 1 procent om året! Det är det som gör att studenternas ekonomiska situation inte alltid medger att de kan hitta en bostad som de har råd med bland dem som finns tillgängliga. Det är naturligtvis väldigt viktigt att den studiesociala utredningen också resulterar i att vi kan förbättra studenternas ekonomiska situation så att de också kan delta på bostadsmarknaden. Samtidigt vidtar regeringen nu åtgärder för att få bort de mekanismer som har gjort att svensk bostadsproduktion har varit hälften så stor som bostadsproduktionen i vår omgivning. Det är detta som har orsakat den katastrofala situationen på bostadsmarknaden som innebär att 135 kommuner i Sverige rapporterar att de har bostadsbrist. Ytterligare 70 kommuner har brist på bostäder i sina centrala delar. Det är hämmande för dem som studerar. Det är hämmande för jobbsökande som vill bo där jobben finns. Därför har regeringen bestämt sig för att nu lägga om bostadspolitiken. Där finns ett antal åtgärder, bland annat ett par utredningar, på gång för att situationen ska förbättras.
Fru talman! Jag vet inte om statsrådet lyssnade på vad jag sade nyss.

Man ser framför sig en oklar situation till exempel för höstterminen 2012. Miljöpartiet har länge förespråkat en höjning av studiemedlen. Jag vet att Mats Odells parti också gör det. Det återstår för alliansen att visa att man menar allvar. Jag har en debatt med Lars Leijonborg senare i dag om samma fråga. Vi har hittills inte sett någonting i den riktningen utan snarare förhalningar. Läget är speciellt svårt på de stora studieorterna. Från Göteborg rapporteras det om utländska studenter som tvingas bo i parker. Studenter tvingas säga nej till studieval på grund av att de inte hittar någonstans att bo. Enligt SFS är situationen katastrofal i Göteborg, Stockholm, Lund, Malmö och Uppsala, de stora studieorterna. På de små studieorterna fungerar det bättre, men på de stora är det dåligt, för att inte säga uruselt. Studenterna klarar inte att konkurrera på den öppna marknaden när det gäller bostäder. De har inte de ekonomiska resurserna på grund av bristande studiemedel. De ska vara på orten en kort tid. De har knappa ekonomiska marginaler. De kan inte konkurrera. De är inte de mest eftertraktade hyresgästerna. De byter bostad, och det kostar mycket att administrera. Vi har i dag ett statligt ansvar för universitet och studenter. Den borgerliga majoriteten bröstar sig och vill att Sverige ska vara en kunskapsnation och vill satsa på forskning. Hur ska Sverige kunna bli en kunskapsnation utan studenter som har någonstans att bo på de orter där de ska studera? Det är otroligt viktigt att regeringen gör någonting. Det hjälper absolut inte att säga att allting sköter sig själv bara man avreglerar tillräckligt mycket. Det handlar om att visa att man menar allvar och ge stöd till nybyggnation av studentbostäder. Vad tänker regeringen göra för att studenternas bostadssituation ska bli ljusare? Vad tänker Mats Odell göra för att vi nästa höst inte ska ha samma artiklar i tidningarna och samma reportage i medierna om studenter som saknar bostad och inte kan studera för att regeringen har varit släpphänt och inte gjort någonting?
Fru talman! Mats Pertoft avslutar med att fråga vad jag tänker göra så att det inte nästa år råder brist på studentboenden. Om riksdagen med anledning av budgetpropositionen skulle fatta beslut om att ge tillbaka någon typ av byggsubventioner, som bevisligen inte har fungerat hittills, inser vi att det inte får någon som helst effekt till nästa år. Den politiken har lett till ett bostadsbyggande i Sverige som är hälften så stort som i Finland, Norge och nästan hälften så stort som i Danmark. Det man däremot kan titta på, vilket regeringen också gör, är det faktum att vi i Sverige har ett mycket stort bostadsbestånd per 1 000 invånare. Vi har 484 bostäder per 1 000 invånare. Det är mycket stort internationellt sett. Det har studerats. Bland annat har Stockholms Handelskammare tittat på hur bättre villkor för andrahandsuthyrning skulle öka bostadsutbudet. Stockholms handelskammare har kommit fram till att det skulle skapas 55 000 nya bostadstillfällen bara i Stockholmsområdet om villkoren för andrahandsuthyrning förbättrades. Det är någonting som jag arbetar med. Jag tror att det är det absolut snabbaste sättet att få fram nya möjligheter för studenter som har fått en studieplats men inte får en bostad. Många tycker att det är bra att bo på det viset. Andra kanske skulle välja att bara bo så tills man har kommit fram i kön och får en studentlägenhet. Under tiden kan regeringens nya bostadspolitik också leda till att vi får ett byggande som motsvarar det som finns i våra grannländer.

Fru talman! Jag vill inte redan nu uttala mig om hur Miljöpartiet ställer sig till underlättande av andrahandsuthyrning, men personligen tycker jag att det låter intressant. Men detta tar på inget sätt bort den kritik som studentbostadsföretagen själva framför, och som jag nu har citerat två gånger och gör en tredje gång. Studentbostadsföretagen säger själva tydligt att den ljusa situation som vi har i dag på vissa studieorter, de mindre studieorterna, beror på den förra regeringens politik och att den nuvarande regeringens politik är katastrofal för byggandet av studentbostäder. Andrahandsuthyrning kan säkert vara en väg för vissa, men det finns många studenter som efterfrågar boende i studentbostäder. Det handlar om upplevelsen av det gemensamma boendet, studiemotivation, att man kan dela arbetet och så vidare. Regeringen verkar totalt ointresserad av situationen när det gäller studentbostäderna. Det finns inga förslag från ministern här. Det sägs ingenting, utan det ska bara vara andrahandsuthyrning. Studentbostäder verkar vara ett minne blott i alliansens Sverige.

Fru talman! SSBF gjorde en enkät bland sina medlemmar, och där sade man att sett över hela landet - jag citerar nu deras pressmeddelande som de själva har skickat ut - kan man inte längre säga att det råder en generell brist på studentbostäder. I stället är det ett fåtal orter som har kö. Värst har köerna varit på de stora studieorterna, men även där kan man nu se att situationen ljusnar. Av de företag som är verksamma på landets universitetsorter är det bara 16 procent som uppger att de har brist på studentbostäder. Så såg det ut i början av sommaren. Sedan dess har det kommit en anstormning av utländska studenter som konkurrerar med de svenska. Ingen, inte regeringen, inte kommunala bostadsbolag eller privata bostadsföretag, har kunnat förutse detta, och framför allt har vi inte hunnit projektera och bygga bostäder. Det är viktigt att komma ihåg att det inte heller ser likadant ut i hela landet. Jag var i går i Örnsköldsvik. Där har man byggt jättemånga nya studentbostäder som blir klara nu till terminsstarten. Man har ställt upp prefabricerade hus som har gjorts i ordning. Där har man en garanti att den som vill studera i Örnsköldsvik får en bostad. Jag tycker att det är ett efterföljansvärt exempel för kommunpolitiker runt om. Där kan man se vad man kan göra. Detta är i första hand ett kommunalt ansvar, men vi i regeringen ska också göra vad vi kan. Jag arbetar med frågan om andrahandsuthyrning. Jag arbetar tillsammans med hela regeringen med att lägga om bostadspolitiken så att vi kommer upp i ett bostadsbyggande som är dubbelt så stort som under den socialdemokratiska tiden och lika stort som det är i våra omkringliggande grannländer. Det är målet.